Herr talman! Maria Malmer Stenergard har ställt ett antal frågor till mig om regeringens kompletterande förslag till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik . Maria Malmer Stenergard undrar när jag avser att remittera de tillkommande förslagen, hur lång remisstid jag har för avsikt att avsätta för de tillkommande förslagen, när jag avser att lämna över en proposition till riksdagen och vad innebörden är av den humanitära skyddsgrund som jag kommer att föreslå. Migrationskommittén föreslår i betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik en bestämmelse om uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Bestämmelsen innebär en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, till exempel vid mycket allvarlig sjukdom, om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund. Det förslaget har redan skickats på remiss tillsammans med övriga förslag i betänkandet. I samband med att regeringen remitterade betänkandet aviserades även att vissa kompletterande förslag skulle remitteras. Ett av dessa förslag innebär att det ska finnas en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd till barn om omständigheterna är särskilt ömmande i stället för synnerligen ömmande. Detsamma ska gälla för vissa vuxna som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige och där det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Dessa förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet och kommer att skickas ut på remiss så snart som möjligt. Remisstiden kommer att bestämmas när förslagen är färdiga för remittering. En proposition kommer att överlämnas till riksdagen så att en ny lagstiftning kan vara på plats när den tillfälliga lagen upphör att gälla den 20 juli 2021.

Herr talman! Under ett års tid arbetade den parlamentariska migrationskommittén intensivt, och i mitten av september i år överlämnades betänkandet. Det fick namnet En långsiktigt hållbar migrationspolitik . Titeln är mycket ambitiös med tanke på att många delar som utgör viktiga förutsättningar för just en långsiktigt hållbar migrationspolitik faktiskt saknas helt. Det handlar exempelvis om att ett nej ska vara ett nej, det vill säga att de som har fått nej på sin asylansökan ska återvända till sina hemländer. Det handlar om att nyanlända successivt ska arbeta sig in i den svenska välfärden, betala skatt och i takt med det också få tillgång till välfärden. Det handlar också om ett volymmål för mottagande av asylsökande. När förhandlingarna bröt samman resulterade det i ett minimalistiskt betänkande med bara 26 förslag. Enligt konsekvensanalysen i detta betänkande leder förslagen till att Sverige får samma nivå på invandringen som i dag. Det innebär att vi ligger på plats sex i EU. Vi tar emot nästan dubbelt så många i förhållande till vår andel av befolkningen i EU. Det är knappast långsiktigt. Till detta ska man naturligtvis lägga att vi har haft en mycket stor invandring under många år samtidigt som vi har misslyckats fullständigt med integrationen. Många far nu illa i utanförskap. Barn får inte tillräckliga kunskaper i skolan, unga känner hopplöshet och kriminaliteten breder ut sig och sätter skräck i segregerade bostadsområden. Herr talman! Som enda parti ställde sig Socialdemokraterna bakom hela detta betänkande och därmed förslagen som innebär samma höga nivå på invandringen som i dag. Men redan några veckor senare svängde Socialdemokraterna och öppnade upp för nya förslag som otvivelaktigt skulle leda till ökad invandring till Sverige. Då kom nämligen besked om att regeringen förvisso ska sända ut hela betänkandet på remiss. Men samtidigt jobbar man med ett antal lagförslag som går stick i stäv med en del av förslagen i betänkandet. Det är bakgrunden till denna interpellation. Det finns ingenting skriftligt att tillgå i fråga om förslagen som regeringen jobbar med. Men utifrån presskonferensen har jag kunnat utläsa följande: För det första vill man se lättnader i gymnasielagen, så att det blir lättare för dem som omfattas av den att få permanenta uppehållstillstånd i Sverige. För det andra vill man ha nya grunder för uppehållstillstånd av humanitära skäl som står i direkt motsats till Migrationskommitténs förslag och som går stick i stäv med den linje som Socialdemokraterna också drev då. För det tredje vill man genomföra lättnader vad gäller anhöriginvandring för kvotflyktingar. Dessa nya lättnader verkar man, enligt vad som framkom i Ekots lördagsintervju med Morgan Johansson nyligen, vara överens om att man ska lägga fram förslag om. Det verkar finnas någon form av oktoberöverenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och i den ingår också att ytterligare lättnader kan bli aktuella efter remissomgången. Justitieminister Morgan Johansson har gång på gång sagt att han vill ha en långsiktig och hållbar politik. Därför tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning. Hur kommer det sig då att man i princip i samma stund som betänkandet kom underkände resultatet och förhandlade fram ett eget förslag med Miljöpartiet? Och hur kommer det sig att regeringen är överens om en ökad invandring, trots att statsminister Stefan Löfven har sagt till svenska folket att antalet asylsökande måste minska drastiskt?
Herr talman! Först ska vi kanske klara ut var vi befinner oss just nu. Sverige har det minsta antalet asylsökande på 20 år. Bara i år har antalet asylsökande minskat med 40 procent - på ett enda år. Sedan toppen 2015 har antalet asylsökande minskat med 90 procent. Då säger Maria Malmer Stenergard att vi ligger på sjätte plats i EU per capita räknat. På Moderaternas tid låg vi bland toppländerna. Vi var etta eller tvåa. Så såg det ut på den tiden. Det var det som hände. Moderaterna ledde in Sverige i flyktingkrisen, egentligen med flera olika förslag. Det var min företrädare Tobias Billström som hade ansvar för det. Först tillskapade man världens mest generösa regler för arbetskraftsinvandring. Nu ser vi effekterna av det med människoexploatering, med fusk, med fiffel och med människohandel, ibland gränsande till slavhandel. Det är en sådan fråga som vi nu får reda ut helt enkelt på grund av de reformer som ni genomförde för tio år sedan. Ni genomförde också EU:s mest generösa flyktingpolitik. Den var generös från början, men ni gjorde den ännu mer generös under era år och skapade en situation då Sverige stack ut i förhållande till alla andra länder. Som mest tog Sverige emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. I dag är bilden en helt annan. I dag tar vi emot 3 procent av alla som kommer till EU. Moderaterna har dessutom sett till att kapsejsa de medicinska åldersbedömningarna. Därför hade vi inte ens det att förhålla oss till. Vi kunde alltså inte ens ta reda på hur gamla de ungdomar som kom till Sverige under denna tid var. Allt detta styrde vi upp 2015 och 2016. Vi gjorde det med id-kontrollerna, som Moderaterna för övrigt inte ens orkade rösta för i denna kammare. De lade ned sina röster. Vi gjorde det med gränskontrollerna, med de medicinska åldersbedömningarna och med den tillfälliga lagen. Lagstiftningen ändrades till EU:s miniminivå. Vi sa att lärdomen av det som vi har gått igenom är att Sverige inte kan ha en lagstiftning som i alltför stor utsträckning avviker från övriga EU. Då tog vi så att säga ned lagstiftningen till EU:s miniminivå. Då minskade antalet asylsökande med 90 procent. Vi minskade vår andel från 12 till 3 procent. Då var det 2015-2016. Nu är det 2020. Samtidigt har vi hört Moderaterna nästan månad efter månad stå och säga samma sak, nämligen att om vi inte genast gör som Moderaterna säger kommer antalet asylsökande att öka. Det har Maria Malmer Stenergard och hennes företrädare sagt och upprepat i debatten gång efter gång. Jag har varje gång sagt att ni ska lugna ned er lite grann. Nu har vi EU:s miniminivå. Men vi tänker inte vidta några åtgärder som återigen leder oss in i en flyktingkris. Ni har fått fel varenda gång. Nu ligger vi, som sagt, stabilt på de lägsta siffrorna på 20 år. Det finns inga tecken på att det skulle öka på något dramatiskt sätt. Ni kommer att få fel denna gång också. Nu jobbar vi med den nya lagstiftningen. Den bygger på betänkandets huvudtankar, som bland annat innebär en övergång till tillfälliga uppehållstillstånd och en möjlighet att efter tre år, om man uppfyller vissa krav, få permanent uppehållstillstånd. Familjeåterförening finns men med försörjningskrav. Man ska komma ihåg att permanenta uppehållstillstånd infördes i Sverige 1984. Det innebär att om vi går över till tillfälliga uppehållstillstånd blir det den stramaste lagstiftningen på över 40 år i Sverige bara i detta avseende. Det som vi nu kommer att remittera - vi är snart färdiga med dessa förslag - rubbar inte på något sätt den grundläggande strukturen i betänkandet utan handlar om kompletteringar när det gäller en del frågeställningar, där kommittén kanske inte hade tänkt på att man måste kunna fylla i en del luckor. Det är en naturlig del i en beredningsprocess.
Herr talman! Nu kom den igen, historieförfalskningen. Det är som att migrationsminister Morgan Johansson inte har någon skam i kroppen. Den här regeringen har för vana att skylla ifrån sig, men värst av alla är nog Morgan Johansson. Det första som Stefan Löfven gjorde var att i sin regeringsförklaring ställa sig bakom den tidigare förda migrationspolitiken. Det var dessutom en invandringspolitik som Alliansen hade ärvt av regeringen Göran Persson. Alliansregeringen och Miljöpartiet genomförde inte några större asylpolitiska reformer - tyvärr, ska jag tillägga. Vi borde ha lagt om politiken och stramat upp den väsentligt. När Moderaterna våren 2015 lade om politiken och krävde tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, vad sa då denne migrationsminister, Morgan Johansson, som hävdar att det var han som var drivande för en åtstramning? Jo, han sa att vi moderater inte längre var människor. Vi var någonting annat. Medan vi krävde åtstramningar stod hans egen statsminister på Medborgarplatsen och sa: Mitt Europa bygger inga murar. Historieförfalskningen tycks inte känna några gränser - eller, som en mycket klok person skrev nyligen: "Justitieminister Morgan Johansson har vid det här laget intagit nästan varenda politisk ståndpunkt som är möjlig. Ändå har han alltid haft rätt.

Herr talman! Det här är också symtomatiskt för hur debatten ibland förs bland Moderaterna nuförtiden. Moderaterna tål ju inte att bli motsagda. Om man säger emot blir ni rasande, Maria Malmer Stenergard. Ni blir så arga, så arga när man påminner er om den politik som ni själva förde och när man frågar varför ni inte gjorde någonting åt detta. Jag har som sagt sett min företrädare Tobias Billström gå ut i debatten och försöka få det till att han egentligen ville föra en helt annan politik men att han inte fick för Fredrik Reinfeldt. Då undrar man ju varför han i så fall satt kvar i regeringen och fortsatte att lyfta lön, för det gjorde han. Det kanske var därför han satt kvar under de åren - för att lyfta lön, helt enkelt. Så var det ju nämligen, Maria Malmer Stenergard: Ni gjorde ingenting under 2013 och 2014 när antalet asylsökande steg kraftigt. Vi hade 80 000 asylsökande 2014. Sedan förlorade ni valet hösten 2014, och vi tog över. Då fortsatte siffran att öka, och då agerade vi. Ni gjorde ingenting under era år, men vi stramade åt detta med gränskontrollerna, id-kontrollerna och den tillfälliga lagen. Inte ens när vi tog emot 10 000 i veckan kunde Moderaterna rösta för id-kontrollerna. Tvärtom skrev man - samme Tobias Billström, för övrigt - en artikel i Sydsvenskan, eller om det var i någon annan tidning i södra Sverige, om att Sverige inte kunde ha id-kontroller därför att det skulle förstöra integrationen i Öresund. Ja, det visste vi naturligtvis om, men det var ändå en helt nödvändig åtgärd för att lösa situationen. Hade vi inte gått fram med id-kontrollerna hösten 2015 hade hela vårt asylsystem kapsejsat. Det är alltså ingen historieförfalskning, utan det är en redovisning av hur det faktiskt gick till. Vi står nu i en situation då vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Det stämmer att antalet asylsökande har minskat kraftigt det senaste året och att det nog kan hänföras till pandemin. Minskningen om 40 procent på bara ett år kan säkert hänföras dit. Men det stämmer ju inte om man tittar på det på lite längre sikt: Vi hade toppen, 163 000, år 2015, och sedan föll siffran väldigt kraftigt. Åren därefter har antalet asylsökande legat på ungefär 20 000 per år. Det är alltså stabilt lågt. Varje gång Moderaterna och Maria Malmer Stenergard har gått ut och sagt att regeringen måste göra si eller så och på det ena eller andra sättet, för annars kommer antalet asylsökande att öka, har hon fått fel. Varje gång hon har larmat om att det nu kommer fler asylsökande har Maria Malmer Stenergard och Moderaterna fått fel. Så är det bara. Nu jobbar vi med den nya lagen. Den bygger som sagt på en övergång till tillfälliga uppehållstillstånd. Den bygger också på en möjlighet att efter tre år få permanent uppehållstillstånd om man möter vissa krav. Man ska kunna försörja sig. Man ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Man ska ha grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Det ska dessutom göras en vandelsprövning för att se att personen inte har begått några allvarliga brott. Då har man möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Sedan har vi möjlighet till familjeåterförening, också det med försörjningskrav som huvudregel. Detta är en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Det handlar om rätten att söka asyl och rätten att få skydd om man behöver det och om skyldigheten - plikten, om man så vill - att etablera sig i det nya samhälle man har kommit till. Det är det som är huvudtanken i det betänkande vi nu arbetar med. De kompletteringar av delar av lagstiftningen som vi tänker göra är mindre - jag skulle vilja säga nästan marginella - justeringar och rubbar inte på något sätt den huvudinriktning som lagts fast i betänkandet. Men det är naturligt i en beredningsprocess att man måste fylla i en del lagstiftningsluckor när man bereder lagförslag.
Herr talman! Jag noterar att det inte kom ett enda ord om den nya humanitära skyddsgrunden, som alltså är den mest generösa vi har sett i Sverige i modern tid. Det är något symtomatiskt. Ingen vet var vi har Socialdemokraterna i invandringspolitiken. Det enda vi vet är att vi inte vet var vi har dem. Före valet sa Socialdemokraterna att migrationspolitiken ska utgå ifrån en miniminivå och att principerna i den tillfälliga lagen ska ligga fast. I januari i år sa Stefan Löfven till DN att antalet asylsökande måste minska drastiskt. I somras ställde sig Socialdemokraterna bakom en invandringspolitik som innebär samma nivå på invandringen som i dag, och nu är man alltså beredd att tillsammans med Miljöpartiet öppna upp för en mer omfattande invandring. Det går snabbt i hockey, och det går sannerligen snabbt i Socialdemokraternas invandringspolitik. Ingen vet var de befinner sig i dag, och än mindre vet vi vad de ska tycka i morgon. Klart är att Socialdemokraterna misslyckats med att få till en långsiktigt hållbar och stram invandringspolitik. Klart är att de gång på gång sviker sina löften, och därmed sviker de också alla dem som har fastnat i det rödgröna utanförskapet och som är helt beroende av att vi minskar invandringen under lång tid framöver. Klart är också att vi behöver en helt annan regering, en som är beredd att stå för och driva igenom sin politik. Sedan måste jag bara bemöta det ovärdiga angrepp som migrationsminister Morgan Johansson gjorde på sin företrädare Tobias Billström. Morgan Johansson säger att Moderaterna inte tycker om att bli motsagda. Det känns som projicering, för att använda ett psykologiskt begrepp. Genom sig själv känner man andra. Att säga att Tobias Billström satt kvar bara för att lyfta lön tycker jag är att bespotta sin företrädare på ett sätt som får till och med Donald Trump att blekna. Jag tycker att det är ovärdigt en svensk minister.
Herr talman! Den debatten kan vi kanske ta en annan gång, i så fall ihop med Tobias Billström. Då får han förklara sig. Jag ser dock hur han hela tiden är ute i debatten och angriper regeringen men samtidigt absolut aldrig någonsin vill stå för de beslut han själv var med om att fatta. Man har naturligtvis olika sätt att förhålla sig som politiker, men om man har drivit fram världens mest generösa politik för arbetskraftsinvandring - och sedan, dessutom, EU:s mest generösa asylpolitik - och sedan i efterhand säger att allt det var fel och att man egentligen ville göra någonting måste man dock, trots allt, förklara varför man satt kvar. Och det kanske Billström gör endera dagen. Jag tror dock att de allra flesta som sitter i en regering och behöver föra en politik som går helt emot vad de står för nog skulle dra slutsatsen att de inte längre kan sitta kvar i den regeringen. Jag kan bara konstatera att Billström inte gjorde det, utan han satt kvar och förde en politik som han nu i efterhand säger att han absolut inte ställde upp på. Men han får väl själv svara gällande hur han resonerade vid det tillfället och varför det gick till på det sättet. Jag kan bara konstatera att vi tog över en politik som var den mest generösa och att vi stramade åt den 2015-2016. Vi har nu det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Vi har haft låga tal ända från 2016 och framåt. Jag tänker icke släppa fram någon lagstiftning som rubbar detta, utan jag tänker se till att vi fortsätter att hålla den kontroll vi har skapat. Maria Malmer Stenergard sa något i stil med att detta var den mest generösa politiken i modern tid eller något åt det hållet. Nej, det är ju inte det. Det här är i stället en lagstiftning som kommer att ligga väldigt nära den tillfälliga lagen, som i sin tur ligger på EU:s miniminivå. Det garanterar enligt min uppfattning att vi inte återigen kommer att hamna i den typ av kris som vi fick ta över och leda Sverige ut ur 2015-2016.